Herr talman! Sedan propositionen om det studiesociala systemet framlagts 1964 väcktes i båda kamrarna motioner, som krävde ändring — en ändring som skulle innebära att ingen hänsyn skulle tas till makes inkomst vid ansökan om studiemedel. Särskilda utskottet avstyrkte motionerna, och riksdagen avslog deras yrkanden. Frågan återkom 1966 och rönte då samma öde. Jag skulle tro, att man ansåg, att systemet var så omfattande och i många avseenden medförde så väsentliga förbättringar, att det inte var nödvändigt att ta fasta på sådana detaljer som möjligen kunde förbättras senare; man borde ge sig till tåls. Fyra år efter propositionens framläggande har frågan åter tagits upp genom att högern väckt motioner och högern reserverat sig. När man kan få sådant napp hos högern, skall man ta fasta på det. Reservanterna vill ha likställighet mellan gift och ogift i fråga om studiemedel. När motioner i samma ämne tidigare liksom nu har avvisats, har utskottsmajoriteten pekat på att bestämmelserna är så generösa att man kan ta det litet lugnt med principen. Om en make har 16 000 kronor i inkomst, blir det ju ingen prutning på studiemedlen för den andre maken, och då skall väl ingen bråka, har man tyckt. Vad är det för tankar som vi i själva verket är inne på? I en mycket modern reform godkänner vi, att man och hustru behandlas olika, när det gäller studier. Om båda studerar får visserligen också båda fulla studiemedel, men om den ena av dem har arbete och inkomst, skall den som studerar få en reducering. Mycket ofta får mannen genomföra sina studier, medan hustrun, om det kommer barn, måste avbryta sina och ev. fortsätta senare. Om mannen då har skaffat sig en inkomst, har hon inte kunnat få studiemedel på lika gynnsamma villkor — även om utskottet anser dem generösa — som om hon hade varit ogift eller gift med en studerande. Hon har alltså gjorts mer beroende av mannens välvilja, än hon hade behövt vara, om hon hade fått studiemedel precis som en ogift. Det händer också att en hustru har förvärvsarbete, när mannen studerar. I så fall får familjen inte fulla studieförmåner för en person. Om två studerar i en familj, får den familjen däremot fulla studieförmåner för 2 personer, och kan på det sättet kapitalisera det belopp de erhåller och skaffa sig mycket goda inkomster i framtiden. När denna fråga diskuterades år 1964 yttrade Åke Zetterberg, att det inte fanns någon konsekvens i bestämmelserna. Det är en föråldrad syn på gifta personer, ansåg han, att det räcker med att en har fått utbildning och inkomst och att det är onödigt att uppmuntra hustrun — som det oftast gäller — till att senare försöka studera. Denna fråga bör inte få fastna i den fördomsfullhet som dikterade beslutet år 1964. Det finns inga skäl för att stanna där. Jag skulle tro att alla partiers studentförbund, i den mån de har uttalat sig om denna fråga i sina program, kräver likställighet mellan man och kvinna och mellan gift och ogift. Inte något parti behöver alltså känna sig stå vid sidan om detta problem. Vi har möjlighet att av våra studentförbund få höra att det finns intresse för saken. Högern begär nu, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall be om förslag till avskaffande av denna skillnad mellan gift och ogift i fråga om studiemedelstilldelning. Det är inte bara motionärerna, som har ansett detta riktigt; även i :yrkesutbildningsberedningen framfördes åsikten, att en sådan skillnad inte kunde vara befogad. Departementschefen, som tog emot beredningens betänkande i fjol, gjorde ingen min av att ha sett detta. Nu, fyra år efter det tidigare beslutet och med en ny utbildningsminister, bör man emellertid kunna räkna med att denne har observerat frågan. Jag tycker att riksdagen skall kliva ur de fördomar, som tydligen fortfarande vidlåder Kungl. Maj:t, och visa lyhördhet för den förändring av de studerandes förhållanden, som har ägt rum. De studerande är numera ofta gifta par, som skaffar sig barn. Av denna anledning kan ofta båda föräldrarna inte genomföra sina studier lika snabbt.

Herr talman! Jag är utomordentligt tacksam för det stöd som här har lämnats för en motion som jag har varit med om att lägga fram. Fru Eriksson i Stockholm berörde en av de motiveringar som utskottet använde sig av när riksdagen avslog liknande motioner 1966. Avslagsyrkandet motiverades med påpekandet att behovsprövningen fått en generös utformning. I detta yrkande fanns också en hänvisning till att reglerna kunde komma att tagas under övervägande i ett vidare sammanhang. Jag hade hoppats att utskottet vid behandlingen av ärendet i år skulle göra detta övervägande i ett vidare sammanhang. Det gläder mig att fru Eriksson i Stockholm har gjort det — det kanske är symptomatiskt att det tycks vara kvinnor som har den förmågan när det gäller en fråga som trots allt är litet könsrollsbetonad. Utvecklingen i vårt land visar att makarna i ett äktenskap alltmer betraktas som från varandra ekonomiskt fristående individer. Det bästa exemplet därpå är väl införandet av den frivilliga särbeskattningen. Det har dock inträffat förändringar sedan 1966. Arbetsmarknaden är i dag helt annorlunda än då och vi upplever arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte var aktuella 1966. Enbart dessa borde ha motiverat att utskottet hade betraktat motionerna ur ett vidare perspektiv och tagit hänsyn till de omständigheter som råder beträffande en sådan sak som omskolningen. Men när det gäller studiemedel vill man tydligen inte vara med i utvecklingen. Jag såg häromdagen i Sydsvenska Dagbladet att en skrivelse skall ha gått ut från Kungl. Maj:t till arbetsmarknadsstyrelsen innebärande att vid tilldelning av omskolningsbidrag gifta kvinnor inte skall komma i åtnjutande av sådana i samma mån som män. Är det en återgång till det gamla tänkandet? Fru Eriksson i Stockholm påpekade att det inte alltid är kvinnan som är den som så att säga »blir sist> med studierna, och detta tycker jag det är mycket viktigt att betona. I realiteten upplever de kvinnliga och de manliga akademikerna situationen i dag på följande sätt. Under ett studentäktenskap, då båda erhåller studiemedel, är de ekonomiska svårigheterna ofta obefintliga. Utskottet tänker sig att den ena parten sedan blir färdig med sina studier och skaffar sig ett yrkesarbete. Utskottet gör där en generös bedömning. Men för mig är det obegripligt hur man kan förutsätta att den av makarna som börjar sin yrkesverksamhet får anställning just i en universitetsstad. Och kan man anse att dessa 16 000 kronor för en barnfamilj — att det kommer barn är i allmänhet det vanliga motivet till att en av parterna upphör med studierna — skulle ge möjlighet åt den ena parten att vistas på en universitetsort för att fullfölja sina studier? Eller tror man fortfarande att situationen är sådan på arbetsmarknaden, att den färdige akademikern med en make eller maka som vill fortsätta sina studier får möjlighet att i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund eller Umeå erhålla en anställning och där utöva sitt yrke? Det är inte en realistisk bedömning. Situationen på arbetsmarknaden har förändrats i den grad att det är ytterligt sällsynt att akademiker får sin första anställning på universitetsorten. För kvinnan eller mannen som vill fortsätta och avsluta sina studier innebär det att man måste göra resor under veckorna till universitetsorten. Man har inte möjlighet att få studiemedel. Samtidigt måste man veta att studiemedel är ett lån. Familjen eller kvinnan förbinder sig att i framtiden återbetala dessa pengar. Jag tycker att utskottet vid behandlingen av denna fråga på intet sätt. har tagit hänsyn till den aktuella situationen på arbetsmarknaden och den förändring som har skett när det på olika områden gäller samhällets syn på kvin nan som självständig ekonomisk individ. Det gläder mig att kunna instämma i fru Erikssons i Stockholm yrkande om bifall till reservationen vid andra lagutskottets utlåtande nr 14.

Herr talman! Vid behandlingen av dessa motioner har utskottet erinrat sig vad som tidigare sagts i sammanhanget. Som fru Eriksson i Stockholm här anförde var frågan uppe 1964 när studiemedelsförordningen antogs liksom även vid 1966 års riksdag, då motionerna av utskottet avstyrktes på de skäl som framfördes 1964. Dessa skäl återfinns i studiesociala utredningen, vars förslag låg till grund för den proposition som då behandlades av riksdagen. Utskottet har vid sin prövning funnit att ingenting utöver vad som anförts tidigare nu har inträffat som skulle kunna föranleda en ändrad uppfattning.

Detta skulle ofördelaktigt påverka intresset för fortsatta studier på ifrågavarande nivå. Detta har inte av motionärerna på något sätt bestyrkts.

även om det bara skulle gälla några få, kan det i och för sig utgöra ett skäl. Liksom år 1966 påpekar utskottet att reglerna säkerligen kommer att övervägas i ett vidare sammanhang än det som berörts i motionerna.

I avsaknad av utredning brukar emellertid riksdagen respektera att en sådan avvaktas — det har jag lärt mig under mina år här i riksdagen. Fru Eriksson i Stockholm ansåg att utskottet borde ha höjt sig över det vanliga argumentet, d.v.s. en hänvisning till att frågan kommer att övervägas i annat sammanhang, och bifallit motionerna. Det låter naturligtvis säga sig, men utskottet har — om det nu skall läggas utskottet till last — inte gjort det utan har ansett att om man har fått en hänvisning till att frågan skall övervägas i annat sammanhang bör man rätta sig därefter. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad menas, herr Johansson i Södertälje, med att frågan skall övervägas i andra sammanhang? När kommer det övervägandet att göras? När statsministern var nere i Lund på utfrågningen sade även han att »vi kommer att beakta denna sak». Det kan inte vara helt obekant för herr Johansson i Södertälje att procenten för pojkar som fullföljer sina akademiska studier till examen är betydligt högre än för flickor. Man kan naturligtvis skaffa fram exakta siffror på orsakerna därtill, men man vet att en av de vanligaste är graviditet och äktenskap för flickor. Att så pass hög procent av flickorna ändå fortsätter sina studier beror just på att i och med att den ena parten har förvärvsverksamhet och inkomst har familjen möjlighet att få banklån mot borgen. Det går alldeles utmärkt att höra med våra sparbanker på de olika orterna — de kan garantera att en mycket stor del av de flickor som inte kommer i åtnjutande av studiemedel fullföljer studierna genom upptagande av banklån. Men det visar inte att det finns någon rättvisa i behand

Herr talman! Utskottets talesman lämnade en del uppgifter om en utredning i större sammanhang. Vi känner inte till vad den innebär. Andra lagutskottet har i annat sammanhang förordat en utredning för att skapa likställighet mellan man och kvinna när det gäller socialförsäkringar. Utskottet var därvidlag mycket radikalt. är det först när detta problem färdigbehandlats som man skall börja tänka om även i den aktuella frågan? Jag tycker inte att man skall göra alltför stort larm om denna sak, ty den gäller inte så många. Dessutom gäller det oftast kvinnor, och man får väl kanske då tona ned det hela något.

Herr talman! Utskottet vet naturligtvis inget bestämt om vad denna översyn kommer att omfatta; några direktiv har ännu inte utfärdats.

Jag har mig också bekant att skolöverstyrelsen i sitt yttrande över detta betänkande varit inne på den tanken. Men det färskaste i detta sammanhang är väl det utskottsutlåtande angående vuxenutbildningen, som klubbades i förmiddags, och där det hänvisas till att frågan om korrespondensstudierna och andra studier i samband med vuxenutbildningen borde bli föremål för utredning. Jag skall inte ge mig in i någon diskussion om principfrågan. Det torde väl inte vara obekant, att man vid prövning av frågor om rätt till statligt stöd i andra sammanhang tar hänsyn till makes inkomst. Detta är alltså ingenting nytt det här är fråga om. Samma regler finns på flera andra avsnitt av vår sociallagstiftning.

Herr talman! I detta ärende skrev jag för två år sedan en motion. Den behandlades alltså 1966, och då fick jag det besked som har refererats här i dag, att reglerna skulle komma att övervägas i ett större sammanhang. Utskottets talesman har väl knappast lyckats att på ett övertygande sätt konkretisera vad detta större sammanhang skulle innebära. Ingenting har i alla fall skett hittills, utan ärendet befinner sig fortfarande i samma läge. Och det läget är inte bra. Detta är ett av de alltför många fall — det är så sant som utskottets talesman sade att motsvarande existerar på många områden — då en familj finner att arbete och inkomst hämnar sig därför att förmåner faller bort. Tjänstemannaorganisationer och studentorganisationer har därför med allt skäl krävt en ändring. Det är inga stora pengar som står på spel för staten. Att ändra paragrafen om sammankoppling av studiestöd och makens ekonomiska villkor måste vara både principiellt och praktiskt riktigt. Låt oss slippa det föråldrade synsätt som fru Eriksson i Stockholm så träffande beskrev. Låt oss erkänna också de gifta studenterna som självständiga individer med eget ekonomiskt ansvar. Fru Sundberg sade nyss att man måste vara kvinna för att förstå detta. Det var kanske ett något förhastat omdöme; jag tror att det är rätt mycket karlfolk som har så pass god förmåga att bedöma situationen att också de inser att detta är en rimlig reform.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga några ord i anledning av talet om likhet mellan man och kvinna. Har ingen av dem som nu framträtt tänkt på att det vore lika riktigt att kräva likhet i fråga om inkomster? Vi har i detta land, enligt uppgift i dagens nummer av Svenska Dagbladet, 150 000 lågavlönade som tjänar under 18000 kronor per år.

Jag tror att vi ändå måste göra oss den frågan. Är herrarna och damerna villiga att lägga kostnaderna även för de studiesociala medlen o.s. v. på oss som har stora inkomster — all right, då är jag med på det hela. Men när det gäller skatter är de högre inkomsttagarna oerhört återhållsamma, då vill de inte vara med och betala kalaset. Jag har velat säga detta därför att många tycker att bara någon är grovarbetare eller liknande kan man lägga på honom hur stora bördor som helst. Men även dessa grupper får finna sig i att det inte är likhet i fråga om inkomster, och inte heller kan de slippa undan »bördan» och ansvaret för en familj.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Lundberg att det är just barnen till de lågavlönade som vi vill hjälpa att låna pengar för att fullfölja sina studier — barn till mera välsituerade föräldrar har alla möjligheter att av dem få låna pengar till studierna. En sådan studerande blir nu utan möjlighet att låna, om maken har fått arbete på annan ort än universitetsstaden och nödgats bosätta sig där. En flicka som studerar till läkare finner i den situationen att det blir betydligt förmånligare för familjen att hon omskolas till vårdbiträde i stället, ty då får hon bidrag till uppehället, reseersättning 0. s. Vv.
Herr talman! Med anledning av det sista som fru Sundberg anförde vill jag bara säga att i fråga om läkarutbildningen har vi ju nu kommit dithän att en färdig kandidat får lön under den fortsatta utbildningen. Vi betalar också sköterskor och annan vårdpersonal på annat sätt än förut. Vi har alltså försökt under senare år att ge förmåner åt dem som håller på att skaffa sig en utbildning, och samtidigt har vi kommit bort från att betrakta vårdyrkena som kall. Denna utveckling har jag aktivt medverkat till. Gör man en jämförelse mellan vad en grovarbetare och hans familj skall leva av och de belopp som betalas ut i bidrag till studerande, så finner man att det i bägge fallen handlar om låga inkomster. Jag vågar emellertid påstå att vi bör vara försiktiga, så att vi inte skapar en konfliktsituation. Vi får se upp med detta, så att vi inte bara tror oss ge den hjälp som vi vill ge åt de lägre inkomsttagarna!
Herr talman! Nu har nog herr Lundberg låtit spänna sig för fel vagn. Det är alldeles riktigt att det är en väsentlig skillnad mellan folk som går i hårt arbete och de som får leva som stude rande. Men vi har slukat allt det där och ger mer än miljarden till förmåner åt studerande. Det har vi alltså accepterat, även om jag hör till dem som många gånger har tyckt att man kanske varit för generös. Men jag har ute i mina egna partiorganisationer stött på ett så enormt intresse för att göra det ekonomiskt möjligt att studera. Det finns liksom inga hämningar när det gäller att ge studiemedel. Hur mycket pengar det gäller, är ju svårt att veta, men en utredning har en gång sagt att om man tog bort gränsen för egeninkomst och om man tog bort gränsen för makeinkomst, skulle det kosta 8 miljoner kronor. Av detta belopp kommer en mycket liten del på dem som har makeinkomst. De kan ju på sin höjd få 1750 kronor om året. Det andra är ju lån. Det får man tänka på i detta sammanhang. Detta är mer en principfråga än frågan om en stor social reform. Men det är en konsekvens av vårt ställningstagande i många andra frågor. Eftersom det har dröjt några år sedan vi beslöt denna reform kanske man kan få påminna om att när den kom till, uppstod en inkonsekvens, och det är därför anledning att försöka få rättelse till stånd i detta avseende. Herr Johansson i Södertälje sade att vi på många andra områden har detta synsätt. Ja, det är riktigt. Två folkpensionärer skall leva på mindre, om de är gifta än om de bara bor tillsammans. Detta går igen överallt. Det är bara fråga om man vill ha det så i fortsättningen och om det inte är riktigt att just beträffande unga människor ta hänsyn till de förändrade förhållandena. Detta är inte något särskilt stort spörsmål. Ekonomiskt sett är det obetydligt men det gäller en principfråga. Hade jag vetat att herr Lundberg skulle ta till så stora ord tror jag inte att jag hade velat gå upp i talarstolen, ty det kan ju över huvud taget uppväcka motvilja mot vårt stöd till de studerande.

Herr talman! Jag skulle inte ha någonting emot att alla i det här landet beredes gratis undervisning om vi hade möjligheter till det. Men om man säger att samhället skall bestrida kostnaderna för utbildning är det också rimligt, att man gör en justering av de löner som skall gälla efter utbildningen. Jag har vid ett sammanträde i Södermanland hört en läkare säga att inkomsterna är så stora, att han föredrar att arbeta under ett halvt år för att under det andra halvåret leva på Rivieran, eftersom skatterna annars blir för höga. Man frågar sig: Har det skett en sådan ändring av arbetets värdering att det kan sägas vara rimligt att bara ge ut pengar åt somliga medan andra skall betala? Vi har, fru Eriksson i Stockholm, under många år talat om att det bör komma till stånd en utjämning mellan lågoch högavlönade men vad har ägt rum? Löneklyftan har inte minskat, men har inte de lågavlönade samma rätt som andra att räkna med hänsyn?

Herr talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i diskussionen, men det har sagts från flera håll, bl.a. av fru Sund berg, herr Regnéll och även av fru Eriksson i Stockholm, att borttagande av denna behovsprövning inte kommer att kosta mycket pengar. Jag vill bara konstatera att vi inte vet vad det kommer att kosta. För närvarande är detta inte något stort problem enligt centrala studiehjälpsnämnden; utskottet har — bland annat vid ett besök hos nämnden — fått den upplysningen. Man kan anföra en del extrema exempel, men jag skall inte falla för den frestelsen att referera något av dem. Vi bör komma ihåg att när centrala studiehjälpsnämnden prövar låneansökningarna har nämnden möjligheter till en ganska fri bedömning. De i diskussionen nämnda beloppen, vid vilka reducering av lånemedlen inträder, för närvarande ungefär 16 000 kronor, är inte någon definitiv gräns. Man har möjligheter att ta hänsyn till de speciella omständigheter som föreligger i varje särskilt fall. Rätten att erhålla lånemedel i den situationen, att den ena av två makar studerar och den andre har arbetsinkomst bortfaller i princip först vid en gemensam inkomst av ungefär 40 000 kronor.

Detta är nämligen det behov man redan nu framräknat. även med nuvarande tillämpningsregler kostar systemet alltså mycket pengar. Jag har den uppfattningen att det finns andra områden inom det studiesociala systemet som kan behöva justeras innan man angriper just detta problem, även om jag kan hålla med om att det kan vara befogat att varje indi vid i ett äktenskap skall betraktas som en i ekonomiskt hänseende självständig individ. Så sker dock ännu inte — annat än i sinnevärlden och beträffande den frivilliga särbeskattningen. Som jag nyss sade finns det andra områden av det studiesociala systemet som kan behöva överses. Ett av de följande ärendena gäller frågan om indexreglering av studiebidragen, som ju är fastlåsta och vilkas värde urholkas allteftersom inflationen fortlöper. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm måtte ha missuppfattat mig. Jag syftade på de yttranden som fällts här att utskottet inte skulle ha tillägnat sig ett modernt synsätt, som skulle innebära att man i ekonomiskt avseende betraktar man och hustru i ett äktenskap som enskilda individer. Det synsättet finns väl fortfarande endast i sinnevärlden och möjligtvis beträffande den frivilliga särsbeskattningen. Vårt skattesystem är ju inte uppbyggt på det sättet att makarna beskattas var för sig annat än i den form som kallas för frivillig särbeskattning.

Herr talman! Stödet till studerande vid universitet, högskolor och andra postgymnasiala läroanstalter regleras genom studiemedelsförordningen. Där stadgas bl.a. att varje studerande med vissa inskränkningar skall åtnjuta studiemedel som belöper sig till ett belopp motsvarande 1,4 ATP-basbelopp per år. Till detta kommer i förekommande fall barntillägg. Basbeloppet vid början av vårterminen 1968 uppgår till 5700 kronor. Studiemedlens storlek skall därför utgöra 7980 kronor per år. Av detta utgör 1750 kronor studiebidrag, medan för den återstående delen föreligger återbetalningsskyldighet. Anknytningen till ATP-basbeloppet innebär att studiemedlen är värdebeständiga, något som vi för vår del anser vara synnerligen betydelsefullt. Däremot är studiebidraget på 1750 kronor om året fast. Detta innebär att den del av studiemedlen som den studerande har att återbetala ökar om penningvärdet minskar. Den kraftiga försämring av pengars värde som nu äger rum i vårt land leder till en betydande ökning av de studerandes skuldsättning. Enligt reservanternas uppfattning är det otillfredsställande att de studerandes situation på detta sätt skall försämras genom inflationen. Vi anser därför att också studiebidragsdelen skall vara värdebeständig. Det studiesociala stödet till elever vid gymnasier, fackskolor, yrkesskolor, folkhögskolor och liknande regleras i studiehjälpsreglementet. Även de däri stadgade förmånerna bör enligt vår mening göras värdebeständiga. I samband med den utredning som vi förordar bör också övervägas om det kan anses nödvändigt med justering av beloppen med hänsyn till den penningvärdeförsämring som ägt rum sedan riksdagen fastställde desamma 1964. Herr talman! Denna fråga är inte ny — den har debatterats flera gånger tidigare med anledning av våra motioner.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

Herr talman! När studiemedelsreformen beslutades år 1964 hävdades från flera håll att den innebar en väsentlig förbättring. Fru Eriksson i Stockholm underströk detta i sitt tidigare anförande i dag. Hon sade att de studerande hade fått en väsentlig förbättring i och med denna reform. Från akademikerhåll däremot hävdades redan då, att studiemedelsreformen i själva verket innebar en försämring i förhållande till den tidigare ordningen med 25-procentig avskrivning av studieskulderna. Det nuvarande studiemedelssystemet genomfördes emellertid och nu, några år senare, kan det konstateras att dess konstruktion är komplicerad och att systemet i sig innebär en kontinuerlig försämring för de studerande, i varje fall så länge penningvärdeförsämringen fortskrider. De studerandes skuldsättning ökar i takt med inflationen. I en i dagarna publicerad utredning från SACO dokumenteras att akademikernas studieskulder i det närmaste fördubblats under den fyraårsperiod som studiemedelsreformen varit i kraft. I andra lagutskottets utlåtande nr 15 behandlas två likalydande motioner, väckta av herr Lidgard och mig, där vi yrkar att 1965 års realvärde skall återställas i studiemedelssystemet. Det skulle innebära att bidragsdelen ökas med 245 kronor till 1995 kronor per läsår. Vi yrkar dessutom att studiebidragsdelen indexregleras i enlighet med vad som gäller studiemedlens totalbelopp. I utskottet stannade man i olika ståndpunkter. Reservanterna anser att det är riktigt att de olika bidragen till de studerande skall behålla det värde, som de hade vid den tidpunkt då riksdagen bestämde deras storlek. Reservanterna yrkar på en utredning, som skall lägga fram ett förslag om värdebeständighet. Utskottsmajoriteten för emellertid ett resonemang som enligt min mening är betänkligt. Efter att ha konstaterat att det nu har skett en stark ökning av antalet elever inom såväl de gymnasiala och därmed jämställda skolformerna som vid universitet och högskolor, säger man: »Det utrymme som kan finnas för ökat studiesocialt stöd bör enligt utskottets mening inte i första hand användas till en uppräkning av studiebidraget enligt studiemedelsförordningen.» Vad säger utskottet i och med detta? Jo, utskottet menar tydligen helt enkelt att ju större antal studerande vi får i landet, desto sämre skall studiestödet vara. Det är den konklusion man måste dra, och det tycker jag för min del är en orimlig ståndpunkt. Självfallet måste det finnas en gräns för hur långt antalet studerande vid de högre utbildningsanstalterna kan tillåtas växa, men den gränsen måste också sättas med hänsyn till en rimlig ekonomisk situation för den enskilde studerande. Det som riksdagen år 1964 fastställde som en rimlig avvägning — även om det vid den tidpunkten rådde delade meningar om hur systemet skulle se ut — bör inte tillåtas att bli urholkat hur mycket som helst. Den ökade tillströmningen till de högre utbildningsanstalterna är ett allvarligt problem och ställer mycket stora krav på våra ekonomiska resurser. Men detta får angripas från andra utgångspunkter. Jag ser fram mot den parlamentariska utredning som statsrådet Palme utlovade häromdagen, och jag hoppas att den snabbt skall kunna lösa problemet på det ena eller andra sättet. I varje fall får inte studiemedlen tjäna som en regulator i detta sammanhang. Herr talman! Jag skulle slutligen vilja yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag ber att få instämma i vad de två föregående talarna har anfört. Jag vill därutöver endast påpeka att motionärerna har rekommenderat och yrkat på vissa bestämda lösningar. I det ena motionsparet föreslås att bidragsdelen skall anknytas till basbeloppet med ett visst procenttal, och i det motionspar, som fru Kristensson talat för, föreslås uppräkning med ett bestämt belopp. I reservationen har vi inte tagit upp dessa yrkanden. Vi reservanter anser att det skall genomföras en förutsättningslös utredning, som tar sikte på att göra studiebidraget inom studiemedelsförordningen och bidragsdelen enligt studiehjälpsreglementet värdebeständiga. Hur detta skall ske bör bli utredningens uppgift att klarlägga.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

Nu liksom tidigare uttalar utskottet att om en justering behöver ske, så skall den inte göras i form av indexreglering utan i annan ordning; höjningen bör alltså genomföras genom särskilt beslut av riksdagen. Detta framgår även av årets utskottsutlåtande. Men vad som ger mig anledning att något utveckla ett par synpunkter är fru Kristenssons yttrande, att reformen medfört en försämring jämfört med den tidigare ordningen. Hur därmed förhåller sig lämnar jag därhän. Men faktum kvarstår — och uppgiften går att få verifierad hos centrala studiehjälps nämnden — att antalet studerande vid universitet och högskolor ökat högst väsentligt sedan reformen genomfördes. Just de prognoser som dåvarande departementschefen anförde då han här i kammaren inledde debatten om de studiesociala stöden har alltså gått i uppfyllelse. Denna utveckling betraktar vi inom utskottsmajoriteten som en väsentlig sak i detta sammanhang.

Det torde vara mer angeläget än att öka skuldsättningen för de studerande. Fru Kristensson åberopar SACO-utredningen, som publicerades häromdagen, och det väntade jag att hon skulle göra. Då jag läste den utredningen drog jag emellertid helt andra slutsatser. För det första har ju utredningen tillkommit för att motivera en kommande framställning om att återbetalningsbidragen skulle bli skattefria. Det var väl huvudmotivet för utredningen. Om man för det andra skulle ta någon hänsyn till vad SACO-utredningen sagt, så skulle väl konsekvensen bli att man återgick till de förhållanden som rådde före 1964. Då var emellertid lånevillkoren sådana, att det inte var många som lockades av dem. Att alltså använda utredningen som ett slagträ gentemot utskottet därför att utskottet har avstyrkt motionerna tror jag är missriktat. Ett bifall till motionerna skulle bara öka de studerandes låneskulder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Får jag bara helt kort säga till herr Johansson i Södertälje, att han har rätt i att antalet studerande ökat. Men det är ett memento när man kan konstatera att samtidigt också skuldsättningen för de studerande ökat avsevärt. När därtill kommer, att akademikernas arbetsmarknad nu så avsevärt försämrats, ställer man sig frågan hur det skall bli möjligt för dem att så småningom betala tillbaka studiemedelsavgifterna, som dessutom är indexreglerade. Därtill kommer att riksdagen i många år begärt av regeringen, att studiekostnaderna i olika sammanhang skulle vara avdragsgilla, och den frågan är ännu inte löst. Det säger därför sig självt, att den framtid, som man gärna betecknar som ljusnande när man lämnar gymnasiet, inte ter sig så ljus för morgondagens akademiker.

Herr talman! I föreliggande utlåtande har andra lagutskottet behandlat ett par motioner, vari yrkats att den begränsning till 180 dagar som nu gäller i fråga om fri sjukhusvård för pensionärer måtte slopas och fri sjukhusvård åtnjutas utan tidsbegränsning. Eftersom andra lagutskottet i principfrågan inte har mobiliserat några starkare skäl för att avvisa motionen utan hänvisat till 1961 års sjukvårdsförsäkringsutrednings betänkande, kan jag, herr talman, fatta mig ganska kort. Utredningen föreslår en ny konstruktion för avgifterna för patienter i sluten vård. Förslaget går ut på att alla skall befrias från avgift för 180 dagar; därefter inträder skyldighet att betala en underhållsavgift. Vid fastställandet av denna underhållsavgift skall patien tens ekonomiska förhållanden beaktas. Jag förutsätter att vid ett genomförande av förslaget också pensionärer, som har sin huvudsakliga inkomst från folkpensioneringen, skall bli befriade från denna underhållsavgift. Jag har inget yrkande.
Herr talman!

Jag trodde att motionärerna var okunniga om det förslag som 1961 års sjukförsäkringsutredning framlagt, men så tycks ju inte vara fallet. Förverkligas det förslaget kommer motionen i väsentliga stycken att tillgodoses. Om jag inte tar fel är herr Eriksson i Bäckmora landstingsman i sitt hemlän. Han slutade sitt anförande med att uttala en önskan, att den av sjukförsäkringsutredningen föreslagna vårdavgiften skulle bli kostnadsfri för folkpensionärerna. Den saken kommer nog inte att bli en riksdagsfråga, herr Eriksson, utan en rent landstingskommunal angelägenhet. Och det är inte längre mellan Sundsvall och Gävle än att jag med allra största intresse kommer att följa herr Erikssons agerande på landstingsplanet i detta avseende.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

Herr talman! Jag hade tänkt säga några ord i det föregående ärendet, men då motionen bifallits i sak avstod jag från det. I den nu föreliggande frågan vill jag emellertid gärna ta kammarens uppmärksamhet i anspråk några ögonblick. Som motionär har jag anledning att tacka tredje lagutskottet för en välvillig skrivning, som det så vackert heter. Utskottet finner nämligen de av motionärerna föreslagna åtgärderna värda att prövas. En glädjande nyhet är uppgiften att veterinärstyrelsen överväger att försöksvis ordna tävlingar utan spö eller andra drivningsmedel. Både på och kanske än mer mellan raderna kan man utläsa, att utskottets ledamöter nog har den uppfattningen att allting inte är riktigt bra på det här området. Utgångsläget för vår motion är att misshandel av allt att döma förekommer inom hästsporten. Ja, fråga är väl om hästsporten i sin nuvarande form ens kan existera utan ett visst mått av misshandel. I motionen anförs flera kusliga exempel hämtade ur dagspressen på vad som kan förekomma. Jag skall bara referera ett enda av dessa. En tävlingsryttare yttrar följande: »Spöet är ett hjälpmedel att driva fram hästen med, ett slags överväxel som man inte gärna använder annat än i hård slutstrid — — — Först en liten lätt smekning mot halsen på hästen, hjälper inte det börjar man där bak, men drivningen måste vara rytmisk. Det får inte bli nå'n ”mattpiskning” som motverkar hästens rörelser. Ston brukar vara särskilt känsliga för hård drivning. Har de fått en riktig omgång försvinner ofta kämpaglöden. Andra hästar, stora, lata och oärliga, kan tåla hur mycket stryk som helst.» Ordet »driva» betyder inom hästsport i klartext slå eller piska. Det bör man hålla i minnet. Vill någon här i kammaten påstå att ett sådant sätt att behandla hästar står i överensstämmelse med svensk djurvänlighet och gällande lag? Ändå tillämpas inte — märkligt nog — lagbestämmelserna när det gäller hästsporten. Utskottet skriver likväl: »De allmänna bestämmelserna i djurskyddslagen liksom brottsbalkens djurplågeriparagraf gäller också hästsporten.» Jag är tacksam för att utskottet sagt detta. Inom såväl travsom galoppsporten finns en som man kallar reglementsenlig spöform vid hästtävlingar. Frestelsen att bryta mot reglerna synes dock vara övermäktig. Jag har införskaffat uppgifter om beivranden från riksdagens upplysningstjänst för åren 1966 och 1967.

För 1967 är siffran något lägre — 348. Besluten om de olika sanktionerna grundas på gällande tävlingsreglemente och fattas av lokal skiljedomstol eller måldomarnämnd. Diskussionen om spöets nytta och användning är ytterligt förvirrande. Spöet skall föras på ett bestämt sätt och missbruk beivras. Det vet alla, men vinner man på missbruket tillgriper man det. Från ett enda lopp refereras följande: En kusk fick böta 500 kronor och fick körförbud en vecka för missbruk av körspö. En annan fick samma hbötessumma men utan körförbud. En tredje fick böta 300 kronor. En av kuskarna sade: »Böterna för körspöet är inget säga om.» De två andra sade: »Vi var liksom besatta av vinstchansen.» — Här erkänner man alltså att det finns något som heter besatthet. I februari i år dömdes en av våra stortränare till avstängning från två tävlingsdagar, den 11 och 17 februari, och till 200 kronors böter för missbruk av körspö. Måldomaren sade att kusken slog och träffade hästen på ställen där det är förbjudet att slå. Hästen visade efteråt tydliga märken efter de kraftiga slagen. Det verkar föga trovärdigt när en kusk försöker ursäkta spöandet med att säga: Vi slår aldrig hästen, vi manar fram den; vi är så rädda om våra hästar att vi helt enkelt inte skulle kunna slå dem. Jag tror att det finns kuskar som tänker och tycker så. Men kan man applicera den omtanken på alla de 288 kuskar som år 1967 fick böter eller ridoch körförbud? Myndigheterna synes ha mycket svårt att fastställa distinktionen mellan misshandel och djurplågeri. På banan är det för ryttaren tillåtet att med spöet ge hästen 30, 40 eller 50 slag, som det har skett, men det är brottsligt att ge 7—8 slag sedan djuret passerat mållinjen. Man resonerar så här: Före mållinjen gäller det att förmå djuret till yttersta prestation — efter mållinjen blir slagen ett straff för att krafter och förmåga inte räckte till. I det fall jag här berör syntes i hästens hud tydliga ränder efter spöet. Jag skall inte närmare gå in på denna rätt kusliga sak; det kanske någon annan kommer att göra i debatten. Det framhålles i vår motion, att den numera obligatoriska veterinärkontrollen säkerligen har en god effekt när det gäller att bedöma en hästs kondition inför start vid tävling, men den kan inte hindra misshandel under tävlingen. Staten, som årligen tar in cirka 80 miljoner på travet, har sitt stora ansvar inför tillsynen att djurmisshandel inte förekommer och att, om så sker, detta beivras med skärpa. Utskottsutlåtandet ger vid handen, att man inte anser det nuvarande tillståndet tillfredsställande. Redan den ändring som föreslås i reservationen skulle emellertid ha varit ett större steg på vägen mot en rimlig lösning av denna — som jag skulle vilja kalla det — kulturfråga. Vi har i motion 121 tagit upp frågan om förbud mot att använda spö. Förslaget är inte på något sätt originellt. I samband med skandinaviska mästerskapet i Oslo i september förra året yttrade Solvallas banveterinär Furuby, att spöet hör till det som kommer att försvinna på sådana tävlingar. Han tror att spöet är borta om tio år. Redan nu anordnar man ju försökslopp utan spö. Jag är alltså angelägen att påpeka att förslaget i vår motion inte i och för sig är särskilt originellt. Herr talman! När spöet försvunnit kommer en hästsport att kunna utvecklas som av sina utövare kräver mer skicklighet och intuition, mer av verklig förmåga att lära och uppfostra hästen att göra sitt yttersta utan spö. Det är bara båg när man förnekar att spöet är ett medel som ofta för till misshandel. Jag är angelägen att säga att jag inte har någonting emot hästsporten som sådan, varken galoppeller travsporten. Vi skulle kunna få bevittna ett utomordentligt fint, intelligent och intressant samspel mellan djur och människa, en prestation grundad på den verkliga sportens fair play, där råheten är utesluten. När en kusk spöar en häst förnedrar han denna sportgren. Utskottet har åstadkommit en god skrivning. Hur skulle annat för övrigt vara möjligt när en man som Hans Le vin på utskottets vägnar signerat utlåtandet? Likväl tycker jag att reservanten kommer en bit närmare vad vi avsett med motionen, och därför vill jag yrka bifall till reservationen av herr Nils Eric Gustafsson. Exakt samma åsikt hade tre statsråd i första kammaren när man diskuterade denna fråga, och de röstade därför på reservationen tillsammans med 40 andra ledamöter av kammaren.

Herr talman! Jag är inte gammal hästzarl som herr Axel Gustafsson, men ärendet engagerar mig i alla fall. Man kan tycka att det här är en liten fråga. Det gäller ju inte något budgetbelopp eller någon välfärdsinstitution, det gäller bara en häst och ett spö. Men, herr talman, det är kanske ändå inte en liten fråga. Djuren har nu en gång ingen egen intresseorganisation, inga ombudsmän, ingen demonstrationsrätt och bevisligen ingen talan. De är helt hänvisade till de mänskliga initiativ som bottnar i humanitet och barmhärtighet, och frågor som rör den humanitära sektorn är sannerligen inte små frågor i ett kultursamhälle. Den ändring i djurskyddslagen som riksdagen beslöt 1965 har många förtjänster till anda och innehåll. Att lagen inte i högre grad har förändrat förhållandena beror väl på den karaktär som en djurskyddslag har. Det är svårt att kontrollera dess efterlevnad och därför går det lätt att nonchalera lagen. Den förorättade har som sagt ingen talan och kan inte ta några initiativ. De bestämmelser som 1967 tillades 1959 års kungörelse om »offentlig förevisning av djur» medförde bl.a. det resultatet att det nu vid hästtävlingar finns banveterinärer, vilka skall tillse att gällande lag efterföljes och att djuren inte åsamkas »otillbörligt lidande», som lagen uttrycker det. Hästsportförbunden har också sina egna bestämmelser där det bl.a. angives straffsatser för överträdelser. Allt detta är gott och väl, men praktiska skäl gör att banveterinären kan ingripa först i efterhand, eftersom han måste konstatera huruvida djuret tagit någon skada. Då kan man beivra och döma till böter och avstängning. Djurplågeriet kan man beivra men inte förhindra — och det har ju hästen inte någon glädje av. Man kan också fråga sig vem som sköter kontrollen vid träningsritter. Vad sker under träningen? Man kan föreställa sig att ryttaren kan vilja pröva effekten av den »överväxel» som herr Gustafsson i Borås talade om och som spöet i vissa sammanhang kallas. Med jämna mellanrum kommer upprörande »spölopp» till allmänhetens kännedom tack vare en vaken press. Fallet med den ungerske femkamparen i Jönköping är välkänt. I september i fjol piskade han sin häst inte bara under loppet utan också efter detsamma. Det strömmade in en hel rad av protester av denna typ: »Härmed anmäles den ungerske femkamparen N N till åtal för grovt djurplågeri, då han i ilska över att inte bli segrare misshandlade sin häst så att den fick föras till veterinär.» — Detta hände alltså efter loppet och då ingrep givetvis banveterinären. Det föreslogs åtal, men man kunde inte konstatera att skadan kunde inrymmas unrder begreppet »otillbörligt lidande» i djurskyddslagen. Med tanke på den psykiska labilitet som känmetecknar de flesta tävlande finns det nog bara ett sätt att förhindra sådant här djurplågeri och det är att ta bort ridspöet. Ridspöet kan naturligtvis användas på annat sätt än att slå med. Men det är alltför få som kan behärska sig själva och spöet. Vi vet ju att det finns ryttare som kan rida och hästar som kan springa utan spö. Varför då inte satsa på dessa? Varför inte försöka driva fram sådana hästar och sådana ryttare? Det är tvivelsutan så, herr talman, att ambitionen att värna de värnlösa röjer kvalitén på vår kultur. Jag vill varmt yrka bifall till reservationen som jag tycker är så hovsam i sin ordalydelse att den borde kunna röna bifall från många.

Herr talman! Motionärernas och reservantens ambition att söka komma till rätta med djurplågeri är värd all uppskattning och utskottet instämmer helt i detta syftemål.

Men så tillägger han, att detta givetvis inte behöver betyda att förhållandena är helt tillfredsställande. Vidare framhåller han att veterinärstyrelsen har för avsikt att sammankalla banveterinärerna, då de vunnit mera erfarenhet av de nu gällande bestämmelserna. Finner justitieministern då att skäl föreligger till åtgärd ämnar han ta ställning.

Med det sagda och under åberopande av utskottets motivering ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få anmäla att jag röstat fel beträffande tredje lagutskottets utlåtande nr 22. Jag röstade ja men skulle ha röstat nej.

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande behandlas en motion där vi begär utredning om att grustäktplaner som tillkommer enligt naturvårdslagen får sådana rättsverkningar att planernas intentioner snabbt kan följas. Herr Skårman har väckt samma motion i första kammaren, och jag står för motionen här. Jag skall inte beröra motionens sakinnehåll, därför att utskottet har i sin redovisning lagt fram problemen på ett uttömmande sätt, och med hänsyn till den relativt sena timmen tror jag att kammaren håller mig räkning för att jag inte gör det. Utskottet har uttalat sig mycket positivt om motionsförslaget. När naturvårdslagen antogs vid 1964 års riksdag, anhöll riksdagen hos Kungl. Maj:t om utredning av liknande och närliggande spörsmål. Den skrivelsen har ännu inte blivit föremål för Kungl. Maj:ts prövning. I föreliggande utlåtande skriver utskottet: »Det synes vara lämpligt att motionsförslaget tas upp till närmare granskning i samband med den utredning som riksdagen begärt. Det torde kunna förutsättas att så sker utan särskild framställning från riksdagens sida.» Herr talman! Denna förutsättning täcker helt motionärernas önskan, och jag begärde ordet för att anföra det till protokollet. Syftet med motionen är helt nått genom den skrivning som jag citerade från utskottets utlåtande. Jag vill med detta, herr talman, be att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jordbruksutskottet har varit helt enigt om att yrka avslag på den motion, nr 621, jag väckt om taxorna inom lantmäteriväsendet och lantbruksnämnderna. I motionen — som är likalydande med motionen I: 719 — har jag föreslagit att riksdagen skulle uttala sig för att taxorna fastställes så att samma avgift uttages för samma arbete, oavsett vilken personalkategori som utför det. Utskottet skriver: »Berörda myndigheter eftersträvar att visst uppdrag debiteras lika, oavsett vem som utför arbetet. Detta sker genom att så långt det är praktiskt möjligt sakersättning tillämpas.» Ersättningen skall alltså inte differentieras. I fortsättningen skriver utskottet: »Enligt remissutlåtandena är det dock regel inom såväl lantbruksnämnderna som lantmäteriet att visst slag av arbete utförs av därför avsedd personalkategori. Man söker såvitt möjligt undvika avvikelser från denna regel.» Remissinstanserna tycker vidare allting är bra som det är. Anledningen till mitt motionsyrkande var emellertid inte att jag trodde att vederbörande myndigheter var missbelåtna med nuvarande taxesystem. Jag var i stället övertygad om att de medborgare som måste anlita dessa myndigheter för uppdrag av olika slag, som är taxesatta så att kostnaden kan bli olika för samma arbete beroende på vilken kategori befattningshavare som utför arbetet, finner det egendomligt att behöva betala olika avgifter för samma arbete. När kunderna känner varandra kan de ju göra jämförelser i det fallet. Låt mig för tidsnödens skull bara ta ett enda exempel. Vid en täckdikningsförrättning kostar det med en agronom som förrättningsman 39 kronor per timme, medan en assistent som gör samma arbete bara kostar 24 kronor. Den enskilde jordbrukaren har mycket svårt att förstå, varför den ene tjänstemannen är 15 kronor dyrare än den andre, när det är samma arbetsprestation som utföres.

»Anledning torde väl emellertid finnas till antagande att i dessa fall handläggningstiden för visst ärende blir kortare om det handläggs av tjänsteman med högre kompetens», heter det vidare. | Jag ställer mig, herr talman, verkligen tvivlande till riktigheten av innehållet i detta uttalande. Man får väl ändå utgå från att varje tjänsteman, som får i uppdrag att utföra ett arbete är kompetent för detta, och den omständigheten att han till äventyrs har högre kompetens än vad som erfordras för arbetets fullgörande kan knappast innebära att han snabbare kan genomföra det. Det ligger härvidlag nära till hands att komma in på frågan om man inte ibland utnyttjar den högst utbildade arbetskraften till alltför enkla uppgifter i stället för att sätta in den på verkligt kvalificerade sådana. I varje fall borde inte de, som skall betala för arbetet, i onödan få särskilda påslag på taxan. Man skulle rent av kunna påstå, att nuvarande taxesystem kan leda till att myndigheterna på detta område får kostnadstäckning för ett icke effektivt utnyttjande av personalresurserna. Herr talman! Jag har inte blivit övertygad om att nuvarande taxesystem bör bibehållas i sin nuvarande utformning, eftersom det för med sig alltför stora olägenheter. Jag yrkar därför bifall till motionerna I: 719 och II: 621.

Herr talman! Grundtrygghet och jämlikhet som princip vid utformningen av den samhälleliga reformverksamheten är ett stort och viktigt ämne, och jag får hoppas att det kan bli fler tillfällen att diskutera dessa principer. Det synes ju föga hoppfullt att förvänta några principiella debatter i anledning av de utskottsutlåtanden från allmänna beredningsutskottet som behandlas i kammaren. Även om såväl reservanter som utskottets majoritet är eniga om att det är en god princip, är man beträffande graden och förmågan att kunna följa denna princip inte enig. Därför ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande nr 11 fogade reservationen.

Herr talman! Också jag skall ta hänsyn till kammarens ledamöter, som snart befinner sig i upplösningstillstånd. Men jag tror inte att jag gör något större våld om jag använder någon minut för att redovisa vad reservanterna vill. I utskottsutlåtandet behandlas bl a. ett motionspar vari begärs att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om åtgärder för att skapa värdemått och målsättningsnormer för samhällsplaneringen och = välfärdsutvecklingen. Frågekomplexet kan verka abstrakt och svårgripbart; jag är emellertid övertygad om att mycket vore vunnet om de värderingar av välfärdsutvecklingen som framförs i motionen kunde tillämpas. Nya och långsiktigt hållbara välfärdsmått måste skapas. Det är angeläget att vi försöker värdera de faktorer som nu utelämnas i beräkningarna. Jag skall villigt erkänna att detta är en svår uppgift, beroende på anknytningen till mer eller mindre svårmätbara förhållanden och etiska begrepp. I motionen anges som ett riktmärke för lösningen av frågekomplexet att den yttre ramen bör vara »dels en rik tig hushållning med naturresurserna, d.v.s. vi måste se till att vi lever på räntorna till naturkapitalet — — —, dels den mänskliga organismens biologiska förmåga att anpassa sig i olika omgivningar och dess behov».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

Herr talman! Då jag förmodar att kammarens ledamöter anser att de redan arbetar på övertid skall jag fatta mig så kort som möjligt. Jag skall bara göra några kommentarer till motionerna II: 928 och II: 948. Utskottet har kommit fram till den slutsatsen att motionerna inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Motionerna har i alla fall åstadkommit att vi fått en synnerligen värdefull översikt över de åtgärder som är på gång på detta utomordentligt viktiga område. Motionerna gäller ju frågor som sammanhänger med vår samhällsplanering över huvud taget, nämligen hur våra bostadsområden, arbetsplatser, fritidsområden, kommunikationer 0. s. v. skall utformas. Det är ganska märkligt att om man skall få reda på vad som tilldrar sig på samhällsplaneringens område, så måste det ske genom att väcka motioner i ärendet. På departemental nivå pågår tydligen ett mycket intensivt utredningsarbete t.ex. i fråga om markanvändningsplanering, planinstitutens utformning, huvudmannaskapet för planväsendet o. s. v. Om innebörden i det arbete som pågår saknar vi här i riksdagen den kännedom, som skulle vara önskvärd, men utskottet »har inhämtat, att vissa metodstudier och principundersökningar om möjligheterna att införa en riksplanering har slutförts och att en förskjutning av tyngdpunkten i den statliga planeringen mot översiktsplanering särskilt övervägs». Utskottet säger vidare att direktiv för en utredning om ny lagstiftning på bebyggelseplaneringens område är under utarbetande. Tydligen är utomordentligt viktiga saker på gång inom departementet, och i själva verket innebär detta ett bifall till det önskemål vi framfört i motionen.

Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till beredningsutskottets utlåtande.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

Herr talman! Herr Gomér har frågat dels om jag är beredd att medverka till att Häradsskärs lotsplats liksom lotsuppassningen i Kråkelund och på Arkö bibehålls, dels vilka åtgärder jag i annat fall avser vidta för att upprätthålla en effektiv sjöräddningstjänst samt för att motverka en ytterligare utglesning inom ifrågavarande områden. Rationaliseringarna inom lotsorganisationen är en följd av den strukturomvandling, som sjötrafiken på de svenska hamnarna för närvarande genomgår. Övergången till allt större och därigenom mindre väderkänsliga fartyg har lett till att de genomgående skärgårdslederna inte längre används i större utsträckning. Vidare anlitar de mindre fartygen, som fortfarande nyttjar lederna, alltmera sällan lots på grund av förbättrade säkerhetsanstalter och bättre egna utrustningar. Att under sådana förhållanden behålla en mycket dyrbar lotsorganisation och inte vidta en av utvecklingen påkallad anpassning är knappast försvarbart. Sjöfartsstyrelsen har därför föreslagit indragning av Häradsskärs lotsplats samt slopande av lotsuppassningen i Kråkelund och på Arkö. Det bör observeras att omorganisationsförslaget inte innebär någon begränsning av möjligheterna att erhålla lots till och från hamnarna inom området. Lotsningarna kommer att ombesörjas från Andra sjösäkerhetsfunktioner, såsom tillsyn över utprickning och fyrbelysning, sjöräddning m.m. skall också i fortsättningen tillgodoses. Bland annat därför bibehålls tills vidare bemanning i begränsad omfattning på de berörda platserna. Visserligen kommer som styrelsen anfört sjöfartsverkets insatser i sjöräddningstjänst inte att framdeles kunna bli av samma omfattning som nu. Lokaliseringen och omfattningen av andra enheter som deltar i sjöräddningsverksamheten liksom de förbättrade kommunikationsmedel i form av radioförbindelser m.m. som sjöfarten numera har tillgång till medger dock den föreslagna begränsningen av sjöfartsverkets tjänster. Denna uppfattning styrks av Sjöräddningssällskapets yttrande över sjöfartsstyrelsens förslag. Även efter de föreslagna indragningarna på den aktuella kuststräckan tillgodoses enligt sällskapet målsättningen att varje punkt på den svenska kusten, där livlig trafik förekommer, bör kunna nås inom ett par timmar av farkost lämpad för räddningstjänst. Detta kommer att bli möjligt genom samordning av resurserna inom sjöfartsverket, tullverket och Sjöräddningssällskapet. Därtill kommer den numera goda möjligheten att ganska snabbt få hjälp av militär helikopter. Mot bakgrund av de förhållanden jag här redogjort för i fråga om kostnaderna för nuvarande organisation, de hibehållna möjligheterna att erhålla lots samt resurserna på sjösäkerhetsoch sjöräddningsområdet har jag inte funnit skäl att avvika från sjöfartsstyrelsens förslag.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

Jag ställde mig i min interpellation tveksam till den föreslagna indragningen och stödde mig därvid närmast på sjöfartsstyrelsens egen skrivning. Den föreslagna indragningen av lotsuppassningen i Kråkelund och på Arkö medför dock att styrelsens möjligheter att svara för en effektiv sjöräddningstjänst blir väsentligt mindre. Detta redovisas också i sista stycket av sjöfartsstyrelsens förslag. Därutöver har, såsom jag framhöll i min interpellation, många remissinstanser avstyrkt förslaget.

Särskilt samordningen mellan = sjöfartsverket, tullen och inte minst försvaret bör bidraga härtill. Utglesningen inom skärgården berörs inte i svaret. Jag vill i detta sammanhang säga följande. Det ligger i tiden att omorganisera, centralisera och rationalisera. Ofta kommer dock den enskilda människan i kläm i dessa effektivitetssträvanden. Det är enligt min mening mycket viktigt att därvid ta med alla komponenter i bedömningen. Man får inte enbart se till om man spar några tusen kronor på ett ställe; i detta fall är det fråga om en miljon. Man måste också ta hänsyn till de kostnader och svårigheter som kan uppstå på annat håll genom den åtgärd som vidtages. I det aktuella fallet noterar jag att kommunikationsministern uttalar att bemanning tills vidare i begränsad omfattning skall bibehållas på de berörda platserna. Jag betraktar det som mycket viktigt att den bygd det här är fråga om inte åderlåtes på ännu fler människor. Marginalerna i glesbygder är inte stora när det gäller att upprätthålla samhällsservicen, t.ex. affärer. Med min interpellation har jag inte velat kritisera vare sig sjöfartsverket eller regeringen, utan jag har velat ge uttryck för den allt starkare oron bland de människor som drabbas när man centralt vill göra en kostnadsbesparing. Ofta medför denna kostnadsbesparing, som jag framhöll, problem som innebär minskad trivsel för många enskilda. Jag hoppas att interpellationen skall ha gjort någon nytta, och jag understryker det angelägna i att samordningen innefattar hänsynstagande till alla olika faktorer. Inte minst bör den enskildes problem i den omvandling som sker beaktas. Än en gång: Tack för svaret!
Herr talman! De problem som interpellanten berört och som kommunikationsministern kommenterat kan synas ha ett lokalt avgränsat intresse. Men dessa frågor har på sistone rönt stor uppmärksamhet även här i riksdagen. De samordningssynpunkter som kommunikationsministern anför i svaret är beaktansvärda. Men man frågar Sig: Har detta fungerat? Har regeringen givit särskilda direktiv till berörda myndigheter att samordna sina strävanden? De praktiska erfarenheter man har på olika håll i landet tyder på att samordningen i praktiken inte fungerar så som kommunikationsministern förutsätter i sitt interpellationssvar. Herr Gomér belyste en rad intressanta aspekter på denna fråga, bl.a. den militära bevakningssynpunkten. När man studerar rationaliseringsåtgärderna längs våra kuster kommer man fram till att denna synpunkt inte torde vara tillräckligt uppmärksammad. En annan synpunkt som inte beaktats är den ökande risk för oljeskador skärgård på grund av olyckor med tankfartyg som numera kan bli aktuell. Just i det område som interpellationen gäller inträffade i oktober 1967 en grundstötning med ett mindre tankfartyg. 200 kubikmeter olja flöt ut i den småländska skärgården. Det var alltså ett relativt begränsat utsläpp som skedde den gången, men anmärkningsvärt var att tankfartyget framfördes utan lots. Frågan om Jlotsplikt för tankfartyg borde alltså aktualiseras. — Torrey Canyonkatastrofen i England har fäst uppmärksamheten på de risker som föreligger. I Sverige kommer dessa problem att accentueras i och med att vi inom en relativt snar framtid får räkna med att supertankers framförs även i Östersjön, vilket sannolikt kommer att leda till delvis nya oljedistributionsformer längs kusten. En väsentlig aspekt är alltså naturvårdssynpunkten, oljeskaderisken. Det finns andra — nedskräpningsaspekten t.ex., som måste röna allt större uppmärksamhet. Det väsentliga för bedömningen av dessa frågor tycker jag att interpellanten angav när han pekade på de optimeringskrav som måste ställas då staten vidtar åtgärder av ifrågavarande slag. Den avvägning måste alltså göras som ger det samhällsekonomiskt bästa resultatet, och det är inte alltid liktydigt med en ensidig rationalisering inom ett statligt verk. Man får inte bara väga in de statliga åtgärderna utan även ta hänsyn till regionala och lokala aspekter. Man måste se vilka effekter rationaliseringarna får ur lokaliseringssynpunkt och vilka konsekvenser de får för den kommunala verksamheten i de berörda områdena. Detta är alltså en väsentlig och komplicerad fråga, som rör en mycket känslig del av vårt land.
Herr talman! De frågeställningar som herr Norrby tog upp har vi tidigare haft tillfälle att diskutera. Jag vågar säga att alla dessa frågor är föremål för uppmärksamhet i skilda sammanhang. Det kan kanske vara lämpligt att jag, med utgångspunkt från det fall herr Gomér interpellerat om, nämner några siffror för att klargöra vad det egentligen är fråga om när vi diskuterar den rationaliseringsverksamhet som pågår på lotsväsendets område. Häradsskärs lotsplats utförde år 1965 98 lotsningar, år 1966 61 lotsningar och under de sju första månaderna 1967 18 lotsningar. På lotsplatsen finns en överlots, tre lotsar, en reservlots och tre båtmän. Sammanlagt finns där alltså åtta personer och, som jag sade nyss, utfördes under de sju första månaderna 1967 18 lotsningar. Dessa siffror ger kanske ett begrepp om att denna lotsplats i dag är överbemannad. Förslaget innebär att det från den 1 juli 1968 övergångsvis skall finnas en lots och två båtmän på Arkö lotsuppassning, två lotsar på Häradsskärs lotsplats samt en lots och en båtman på Kråkelunds lotsuppassning för ombesörjande av prickningsoch farledsarbete m.m. Denna personal skall också finnas för att medverka i bl.a. de sjöräddningsuppgifter som sjöfartsstyrelsen har kvar i detta sammanhang. Sjöräddningsarbetet kommer inte att minska totalt sett därför att sjöfartsstyrelsen inte i samma omfattning som hitintills utför sådana uppgifter, utan det kommer att vara lika effektivt som tidigare därför att vi på ett bättre sätt samordnar övriga resurser på detta område.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat dels om jag anser det vara lämpligt att med en ökande sjötrafik i Stockholms skärgård dra in lotsstationerna i Dalaröleden och Furusundsleden, dels om jag vill medverka till att genom olika åtgärder förbättra sjösäkerheten i Stockholms skärgård. Flera utredningar arbetar med de omfattande frågeställningar som hör samman med sjöfartens och hamnväsendets framtida struktur, den lämpliga omfattningen och inriktningen av sjöfartsverkets tjänster med hänsyn till sjöfartens behov samt frågan om täckningen av de härmed förenade kostnaderna. Av avgörande betydelse för hur den kommande = lotsorganisationen inom Stockholms skärgårdsområde kommer att se ut är säkerhetskraven och de ekonomiska förutsättningarna att tillhandahålla service. Vilken väg som är mest framkomlig för att uppnå bättre balans mellan kostnader och intäkter för lotsningsverksamheten i området undersöks utom av lotsorganisationsutredningen också av en särskild utredningsgrupp inom sjöfartsstyrelsen. Ett av de alternativ som är aktuella för att minska kostnaderna innebär en begränsning av antalet lotsleder i Stockholms skärgård. Sjöfartsstyrelsen har emellertid ännu inte tagit ställning i denna fråga. Innan så sker och styrelsen framlägger eventuella förslag till Kungl. Maj:t om indragningar gör man ingående undersökningar, som innefattar såväl ekonomiska som sjösäkerhetsmässiga bedömningar. Vidare ges berörda myndigheter och intressenter tillfälle att framföra sina synpunkter. Beträffande herr Wennerfors” fråga om förbättring av sjösäkerheten i Stockholms skärgård vill jag framhålla att fortgående uppmärksamhet ägnas åt utformningen och placeringen av säkerhetsanordningarna i samtliga farleder. Detta sker på initiativ av sjöfartsstyrelsen, av lotsar och sjöfartsorganisationer och genom att den tekniska utvecklingen följs upp. Samtidigt förbättras fartygens utrustning. I fråga om sjöräddningstjänsten har sjöfartsstyrelsen träffat övetenskommelse med berörda statliga myndigheter — generaltullstyrelsen, rikspolisstyrelsen, chefen för marinen, chefen för flygvapnet, televerket, luftfartsverket — och med Sjöräddningssällskapet rörande åtgärder vid sjöräddningsfall m.m. inom svenskt territorialvatten och till Sverige gränsande vatten. Med hänvisning till vad jag anfört anser jag interpellationen besvarad.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min interpellation. Det kan naturligtvis vara tvivelaktigt om man bör interpellera i en sådan fråga när man vet både att en utredning pågår och att denna beräknas vara klar under detta år. ändå finns det skäl för att aktualisera problemet i riksdagen. Det går nämligen många rykten om indragningar av lotsstationer och minskning av antalet lotsar, vilket alldeles självfallet oroar människorna i skärgårdsområdena, som ställer sig frågan: Vad görs i riksdagen? Under sådana omständigheter kan en interpellation ha sitt värde. Ett alternativ, som tydligen mycket allvarligt diskuteras både inom och utom utredningen, är att ersätta nuvarande lotsleder i Stockholms skärgård med en enda, nämligen den som går via Sandhamn. Detta skulle få mycket allvarliga konsekvenser för sjöfarten. Färdvägen mellan Stockholm och norrlandshamnarna skulle avsevärt förlängas; för ett fartyg med 12 knops fart skärgård skulle det innebära en ökning med 5— 7 timmar. Vid dålig väderlek med hårda nordliga eller sydliga vindar liksom vid svåra isförhållanden förlängs gångtiderna ytterligare. Dessutom skulle en del fartyg av tidsskäl eller på grund av väderleksförhållandena ändå tvingas att gå i farlederna inomskärs, vilket de alltså finge göra utan lots. Sådant ökar olycksrisker, t.ex. grundstötningar och kollisioner, vilket måste uppmärksammas inte minst med tanke på de svåra och kostsamma följderna om fartyget är en oljetanker. Man bör också ta hänsyn till fördyringen genom de förlängda gångvägarna och den ökade liggetiden i hamn. Hela tidsschemat blir nämligen förryckt. Sjöfarten mellan exempelvis Stockholm och Hallstavik eller Gävle är organiserad så att fartygen avgår från Stockholm på eftermiddagen eller kvällen för att vara i ankomsthamnen morgonen därpå, då lastning och lossning börjar. Om fraktkostnaderna stiger, medför detta naturligtvis ökade kostnader för industrierna och det får til syvende og sidst konsekvenser för arbetstagare och konsumenter. Statsrådet Lundkvist säger i sitt svar att »fortgående uppmärksamhet ägnas åt utformningen och placeringen av säkerhetsanordningarna i samtliga farleder». Det är alldeles utmärkt. Det behövs, säger alla som känner till saken mycket närmare än jag. Det finns ledamöter av denna kammare som väl känner farlederna och anser att utprickningen på många håll är mycket dålig. Även om den skulle förbättras avsevärt, är det därmed inte sagt att säkerhetsanordningarna i dessa farvatten kan ersätta lotsarnas insatser. Vad jag nu nämnt beträffande sjöfarten och sjösäkerheten gäller inte bara den norra delen av Stockholms skärgård utan i hög grad också den södra, där planer föreligger på att dra in Landsorts lotsstation. Här kunde också anföras vad en indragning av en lotsstation kan innebära för respektive kommun eller bygd. Frågan har en kommunalekonomisk och en lokaliseringspolitisk aspekt. Vidare bör hänsyn tas till naturvården — detta har redan berörts här bl.a. av herr Norrby — särskilt vid inträffade oljeskador och nedskräpning. Slutligen kan även försvarssynpunkter anläggas på frågan. Jag skall dock inte argumentera vidare i dag; interpellationssvaret ger mig ett intryck av att statsrådet är på det klara med frågans djupare innebörd och dess olika aspekter. Jag förutsätter att kommunikationsministern, när ärendet skall behandlas i riksdagen så småningom, kommer att beakta inte endast den kortsiktiga kostnadsbesparingen. Frågan bör ses i ett större sammanhang. Detta tycker jag också framgår av kommunikationsministerns svar och det har även framgått av svaret på en enkel fråga av herr Norrby för några veckor sedan. Med detta är jag nöjd, herr talman.
Herr talman! Lotsorganisationsutredningen, som tillsattes 1963, har lagt fram ett genomgripande förslag om ny lotsplatsorganisation, vilket förelades riksdagen 1966. Riksdagen har alltså rätt nyligen haft att ta ställning till en reduktion av antalet lotsplatser. Det som har föranlett den oro som herr Wennerfors beskrev är nästa etapp i rationaliseringsarbetet som nu förbereds. Dessutom har lotsorganisationsutredningen »droppat» en mängd småförslag under tiden, vilket har medfört vissa svårigheter att följa det löpande arbetet i utredningen, eftersom detta hela tiden kontinuerligt har avsatt konkreta resultat. Det förefaller emellertid som om man nu skulle — i denna omgång — få en slutlig möjlighet att ta ställning till ett mera samlat rationaliseringsgrepp. Det är då, såsom har påpekats, utomordentligt väsentligt att dessa bredare aspekter tas i beaktande. En sak som jag har blivit uppmärksammad på är samarbetet med Finland vid farledernas utformning. Finländarna har uppenbarligen lagt upp sin farledsplanering och vidtagit vissa ganska kostnadskrävande åtgärder för att leden genom Stockholms skärgård skall kunna användas vintertid. Det vore intressant att få den nordiska samarbetsaspekten något litet belyst. En annan fråga av stor betydelse för Stockholms skärgård är att, om lotsningsservicen i de berörda lederna skul 1e läggas ned, skulle navigeringsoch manövreringskomplikationer komma att uppstå på grund av den intensiva småbåtstrafik som förekommer där sommartid. Med lots ombord har man i fartyget personal med vana vid småbåtar som kilar kors och tvärs i farleden framför fartyget, men om lotsningen upphör i flera av de väsentliga lederna — vilket jag för övrigt från optimeringssynpunkt betvivlar är ett riktigt förfarande — kommer dessa svårigheter att accentueras. Då reses automatiskt kravet på att småbåtstrafiken får egna prickade leder i skärgården, vilka inte sammanfaller med lederna för den tunga sjöfarten. Det vore intressant att höra, om dessa mycket viktiga synpunkter har beaktats; detta framgår inte av interpellationssvaret. Jag bedömer detta som en väsentlig fråga, som får allt större betydelse på grund av den tilltagande småbåtstrafiken i Stockholms skärgård.
Herr talman! Även sjösäkerheten vad beträffar utprickning av farleder 0. s. v. med hänsyn till småbåtstrafiken är föremål för uppmärksamhet. Sjöfarten är naturligtvis internationell i den meningen, att när man bestämmer sig för farleder och lotsningsorganisation måste hänsyn tas inte enbart till de svenska fartygen utan till alla fartyg som skall befara våra vatten.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig, om jag vill medverka till att gällande regler för besiktningsinstrument ändras så att sådana instrument för motorfordon framdeles utfärdas i två olikfärgade exemplar, varav det ena skall förvaras i eller på motorfordonet och det andra hos den laglige ägaren av fordonet. Fru Kristensson anser att ett system, där två besiktningsinstrument i stället för ett utlämnas till ägaren, skulle försvåra sådana brott som består i att avbetalningsköpare förfalskar <köpehandlingen och säljer den bil de förvärvat innan den är betald, medan äganderätten fortfarande tillkommer säljaren. Säljaren skulle enligt förslaget behålla det ena exemplaret, som skulle få karaktär av värdehandling, till dess förvärvaren fullgjort sina skyldigheter. Hela frågan om formerna för och administrationen av bilregistreringen utreds f.n. Jag anser mig därför inte nu böra ta ställning till fru Kristenssons förslag.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, som egentligen inte var mycket att hurra för. Statsrådet hänvisade bara till att det sitter en utredning, som skall pröva frågan om formerna för administrationen av bilregistreringen. Jag har tagit mig friheten att titta litet närmare på direktiven för denna utredning. Jag har då funnit att denna skall syssla med allt möjligt: bilskattuppbörd, kontroll av försäkringsskyldigheten och integrationen med andra register. Det står i direktiven att man också skall pröva frågan om en effektivare redovisning i registret av äganderätten till fordonen. Denna uppgift skulle möjligen kunna tangera den sak som jag här har berört. Men en effektivare redovisning i registret av äganderätten syftar enbart till den centrala dokumentationen. Med min interpellation var jag ute efter att på ett enkelt sätt kunna visa för en potentiell köpare vem som är den verklige ägaren. Jag menade då att man inte av den blivande köparen skulle kräva att denne skulle behöva ringa upp bilregistret för att kontrollera vem som är den verklige ägaren. Han skulle med hjälp av ett papper kunna se att det är ägaren som säljer bilen. Om man för närvarande köper en bil på avbetalning, registreras man omedelbart som ägare. En ändring av registret på den punkten så att det klarare markeras, när äganderätten fullständigt övergått, skulle enligt min mening vara bra. Men man skulle också ha behov av en värdehandling, som skulle kunna överlämnas till köparen direkt av säljaren. Denna skulle kunna klart visa att det är ägaren som säljer bilen. Jag har försökt ta reda på det ungefärliga antalet illegala transaktioner när det gäller försäljning av t.ex. avbetalningsbilar. Jag vände mig till motorbranschen, där jag fick veta att antalet är ungefär 10 000. Därtill kommer olagliga försäljningar i samband med bil uthyrning och bilstölder. Jag tror därför att problemet med de olagliga biltransaktionerna inte är så litet. Därför borde man också pröva den tanke jag framfört i min interpellation. I interpellationen nämnde jag att man i Förenta staterna, närmare bestämt i Kalifornien, har ett system med två besiktningsinstrument. Det ena skall förvaras i bilen och det andra förvaras av ägaren. När man säljer bilen skall båda besiktningsinstrumenten kunna företes. Jag hörde nyss från en vänlig kollega här i kammaren att man också i Västtyskland tillämpar detta förfaringssätt. Det skulle inte vara så dumt att åtminstone undersöka frågan. Jag hade inte, herr talman, begärt att statsrådet skulle säga att han tyckte att detta system är bra och att vi skulle pröva det. Vad jag hade önskat var att statsrådet åtminstone hade gått med på att låta utredningen pröva frågan. Det kan hända att statsrådet nu vill ge en sådan mening till känna.
Herr talman! Jag har inte helt velat avvisa fru Kristenssons tanke. Min uppfattning är att vi genom bilregisterutredningens arbete först skall veta vad slags värdehandlingar o.s.v. som vi kommer att ha i framtiden. Sedan får man möjligen pröva i vilken mån någonting skulle kunna vidtas med avseende på en dubblering av instrumentet i det syfte fru Kristensson avser. Även om man kan inse fördelarna i ett sådant system, kan man väl också se att det kan medföra risker. Brott som begås vid bilaffärer förekommer inte bara vid avbetalningsköp; det är ett känt faktum att besiktningshandlingarna ofta spelar en avgörande roll 1 kriminaliteten på detta område. Tillgången till två besiktningsinstrument skulle därför inte i och för sig kunna hindra brott, utan i vissa sammanhang t.o.m. kunna spela en negativ roll. En annan synpunkt är att man inte kan bortse från risken för förväxling i fråga om vilken handling som skall medföras under färd och visas upp för anteckningar vid besiktning. Kontrollen över att fordonen i trafiken fyller säkerhetskraven bygger i stor utsträckning på att riktiga anteckningar görs, och det förfarandet bör inte kompliceras om det kan undvikas. Sammanfattningsvis vill jag alltså säga att jag inte avvisar den tanke som fru Kristensson fört fram, men jag anser att denna åtgärd inte bör genomföras innan registreringsutredningen är klar och vi sålunda närmare vet vilka värdehandlingar vi får och hur de lämpligen bör vara utformade ur de olika synpunkter som vi vill tillgodose.
Herr talman! Erfarenheterna från utlandet av den metod som jag föreslagit är goda. även om kommunikationsministern inte har ansvaret för att försöka förebygga brottsligheten i landet måste han ändå ha intresse av att hjälpa till att försöka minska antalet olagliga försäljningar av bilar.

Herr talman! Jag skall gärna överväga möjligheten att låta utredningen under sitt fortlöpande arbete beakta det förslag som fru Kristensson nu fört fram. Vad jag vänder mig mot är tanken att man skulle vidta en åtgärd innan utredningen var färdig.

Herr talman! Herr Tobé har frågat mig om jag ämnar föranstalta om en allsidig utredning om den från samhällsplaneringssynpunkt lämpligaste förläggningen av en ersättningsflygplats för Bulltofta. Luftfartsverkets förslag till lokalisering av ersättningsflygplats för Bulltofta har remissbehandlats. Myndigheter och andra intressenter har därmed beretts tillfälle att bedöma förslaget från såväl samhällsplaneringssynpunkt som trafikekonomiska och trafiktekniska synpunkter. I anledning av vad som framkommit vid remissbehandlingen har luftfartsverket gjort vissa kompletterande undersökningar. Frågan är f. n. under beredning inom departementet och jag anser mig, i avvaktan på resultatet härav, inte nu kunna göra något närmare uttalande i frågan.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för det svar jag fått. Det är inte helt avväpnande; därför ber jag att få göra några reflexioner till det. Såvitt jag som helt utomstående kunnat följa ärendet kom det upp på det sättet att Malmö stad hade planer på att utvidga sitt bebyggelseområde till närheten av Bulltofta flygplats. Man hindrades av flygbullret och hade då två lösningar att välja mellan: att flytta bebyggelsen till någon annan del som Malmö stad behärskade eller att flytta flygfältet. I det läget föredrog man den senare lösningen och kom vid överläggningar med kommunikationsdepartementet överens om att flytta Bulltofta. På så sätt skulle bebyggelsen kunna komma närmare fältet och kanske också läggas på fältet. Detta föranledde en proposition till 1966 års riksdag med förslag om ett anslag på 13 miljoner kronor för markköp. Var fältet skulle ligga fick vi inte reda på, men riksdagen biföll ändå propositionen. Planeringsläget i malmöregionen är ungefär följande, såvitt jag som utomstående — jag påpekar det förhållandet ännu en gång — kan bedöma. Planeringsexpertisen i landet har i många år, för att inte säga i decennier, varit förvånad över att någon regionplanering i malmöområdet icke ägt rum. I stockholmsområdet håller man nu på med den andra regionplanen, för göteborgsområdet är den andra regionplanen klar, och även sundsvallsområdet, boråsområdet och många andra av våra mest expansiva tätortsregioner har varit föremål för regionplanering. Men i malmöregionen har under dessa år ingenting hänt. När man frågat riksdagsmän, kommunalmän och andra om dessa saker, har de hänvisat till — och tycks lugna sig med detta — att det finns ett regionplaneinstitut i Skåne och att detta har funnits länge och gjort fina utredningar. Ja, det är visst och sant. I detta institut finns våra kanske främsta experter när det gäller prognosmakeri och undersökningar av olika slag. Men en sak har detta institut inte fått göra; det har inte fått planera, utan det är ett institut som skall göra utredningar, vilka skall ligga till grund för de planeringsåtgärder som skall vidtas. För ganska precis två år sedan hände någonting: man kom underfund med att man måste göra en regional planering för malmöområdet. Man bildade då ett kommunalförbund, eftersom man inte var nöjd med de bestämmelser om regionplan som finns i byggnadslagen och som övriga områden har följt. Jag har förståelse för denna åtgärd, för ett kommunalförbund kan också genomföra vissa delar av regionplaneförslagen, något som ett regionplaneförbund inte kan göra. Arbetet inom detta kommunalförbund har nu pågått i två år, men såvitt jag vet har man ännu inte kommit så långt — och det är naturligt — att man fått någon bild av hur denna region skall utvecklas och hur man skall lokalisera olika aktiviteter och tillgodose olika intressen. Till grund för den planering, som föregått behandlingen av frågan om en ersättningsflygplats till Bulltofta, ligger en typisk sektorplanering. Luftfartsverket har fått till uppgift att inom vissa ramar — man får av olika orsaker bara gå så och så långt västerut och så och så långt norr ut — upprätta ett förslag om hur detta flygfält ur luftfartsverkets synpunkt lämpligen bör se ut. Luftfartsverket har framlagt förslag, som sedan har remitterats. Luftfartsverket har emellertid inte gjort någon samlad samhällsplanering, utan har i sitt förslag endast tagit hänsyn till de säkerhetskrav och de krav på ytor som verket uppställer. Däremot har man inte gjort någon utredning om vilka trafikleder som behöver byggas och hur den nu gällande vägplanen eventuellt behöver ändras. Man har inte heller utrett frågan om lokaliseringen av nya bostadsområden och nya företag.

Såvitt jag kan se av förarbetena har det alltså inte gjorts någon samordnad planering när det gäller ekonomi och lokalisering. Låt mig också säga någonting om naturvårdsintressena i detta sammanhang. Det har skrivits ganska mycket om denna sak i de skånska tidningarna. Det har hållits opinionsmöten, och saken har livligt diskuterats. Naturvårdsexperter av olika slag har yttrat sig, men deras uttalanden har viftats bort av många. Man har sagt att den där naturvården är det ju bara idealister som håller på med och att samhället inte kan väja för sådana saker. Jag ber att få påminna om att riksdagen i full enighet antagit en naturvårdslag, i vilken det sägs att naturen är en tillgång som vi skall vårda. Det är en tillgång som vi måste ha för att leva; många säger att vi måste vårda den för att över huvud taget överleva. Det sägs vidare i naturvårdslagen att det är en statlig och kommunal uppgift att vårda naturen. Naturvården får inte i samhällsplaneringen ses som någonting som man kan ta hänsyn till först sedan andra intressen har tillgodosetts. Det har från naturvårdshåll framhållits att flygsäkerheten är i fara med hänsyn till de fågelsträck som berör Sturups-området. Det är säkerligen svårt att ändra på det förhållandet, om man inte vidtar åtgärder långt utanför själva flygfältet genom att dränera och planera ut marken så att det inte finns några rastplatser i närheten. De naturvårdande organen är också eniga om att avstyrka den förläggning som luftfartsverket fastnat för; det gäller inte bara de ideella organisationerna utan även statens naturvårdsverk. Slutligen skulle jag för att undvika missförstånd vilja säga att jag inte anser att riksdagen är ett lämpligt organ för planering. Jag anser inte heller att regeringen är ett lämpligt organ härför. Det finns särskild lagstiftning om detta, det finns särskilda metoder för planering och det finns experter på planering och hävdvunna former därför. När riksdagen anslog 13 miljoner kronor utgick man ifrån att flygfältet skulle placeras på ett ställe som efter en allsidig utredning befanns vara lämpligt. Luftfartsverkets utredning är, som jag har sagt, en typisk sektorplanering. Om vägverket gör en utredning, om luftfartsverket gör en utredning, om socialstyrelsen gör en utredning om var man skall förlägga sjukhus och man sedan remitterar utredningen i fråga till olika instanser för yttrande, så blir det ändå inte planering av det; det måste finnas någon instans som sammanjämkar de motstridande intressena. Det som nu har föregått avgörandet, som ännu inte har fattats av Kungl. Maj:t, kan inte kallas för en god metod för samhällsplanering. Detta tycker jag särskilt bör uppmärksammas, eftersom kommunikationsministern är den som skall vaka över att man i detta fall tillämpar goda samhällsplaneringsmetoder.

Herr talman! Det är inte många dagar sedan vi sist hade tillfälle att diskutera denna fråga. Jag är överraskad över att herr Tobé säger att man inte väl har planerat förläggningen av denna flygplats och att Malmö stad inte varit intresserad av att diskutera frågan tidigare. Vi har hela tiden varit på det klara med att vi inte kan ha kvar Bulltofta. Det är helt enkelt så, att Bulltofta har orsakat bullerproblem under låt oss säga 15—20 år. Hälsovårdsnämnden har gång på gång måst ingripa för att försöka dämpa den mycket berättigade kritik som framförts. Jag har själv varit med och gjort bullerundersökningar som visat att flygfältet på Bull tofta helt enkelt inte kan få ligga kvar där det nu ligger. Det finns två stora områden med bebyggelse på ömse sidor om flygplatsen. Det ena området, Riseberga, är något skyddat mot nuvarande buller av en jordvall; det andra är fullständigt öppet för buller. Människorna där har gång på gång i skrivelser och påpekanden till hälsovårdsnämnden talat om att Bulltofta inte kan få ligga kvar, inte ens med den omfattning bullerproblemen har i dag. Och med jetflygplan blir det ännu omöjligare att ha kvar flygplatsen där. Alla utredningar pekar på att praktiskt taget hela staden då skulle ligga under en bullermatta. Det har därför varit nödvändigt för oss att göra en uppläggning där vi har siktat till en flyttning så snart som möjligt. Om jag sedan framhåller att alldeles i närheten ligger ett stort mentalsjukhus, som också besväras av störningar av mycket stor omfattning, vilket gjort att både personal och patienter helt enkelt har sagt ifrån att det inte kan fortsätta längre, är det klart att med jetflyg förhållandena skulle bli rent olidliga. Vi kan alltså inte vara med på det. Vi kan inte heller skjuta på tidsplanen. Det tycks ju här vara meningen att man tills vidare skall låta flygfältet ligga kvar vid Bulltofta. Det är bättre att säga rent ut att man avser det. En förskjutning av tidsplanen kan vi som sagt inte vara med om. Jag har tidigare meddelat att vi i fyra, fem år har haft en stadsplan för det aktuella området, om vilken träffats en uppgörelse som innebär att man på grund av bullret skulle kunna bygga ut men endast under förutsättning att flygplatsen flyttades från Bulltofta. Nu har vi påbörjat byggnationen, flyttat bostadshusen ännu närmare flygfältet, och vi är alltså nu i en situation som helt enkelt är omöjlig att försvara. Jag vill understryka att det har verkställts mycket noggranna undersökningar. Länsstyrelsen i Malmöhus län har tillstyrkt flygplatsens förläggning till Sturup, landstinget och Malmö stad har gjort detsamma. Det är inte bara ett intresse för Malmö stad utan för hela regionen. Vi har alltså dessa myndigheter bakom oss i uppläggningen. Vi kan inte fortsätta att ha det som det nu är. Herr Tobés påstående att man inte har undersökt andra alternativ är felaktigt. Vi har tidigare haft uppe alternativet Holmeja. Det visade sig omöjligt och är nu borta ur bilden. Vi har undersökt alternativen Eslöv och Dalby. Båda dessa alternativ har av olika anledningar inte kunnat godkännas, Eslöv på grund av närheten till Ljungbyhed. Dalby vill ingen förorda, därför att det också ligger i en region där störningar skulle uppkomma. Vi har alltså gjort sådana undersökningar och det enda alternativ som finns kvar är Sturup. Nu har man helt plötsligt kommit på alerten här i riksdagen. Varför har man inte gjort det tidigare? Det har pågått diskussioner kring detta problem länge. Nu när man är i färd med att försöka klara det alternativ som återstår, reser man oöverstigliga hinder. Jag skulle vilja ställa en fråga: Finns det inte något intresse för människornas problem här i riksdagen? Finns det inget intresse för att se till att deras fysiska och psykiska hälsa i en sådan storstadsregion vidmakthålls och skyddas? Vi kan helt enkelt inte vara med att man inte flyttar flygplatsen från Bulltofta och detta så snart som möjligt. Är intresset större för småfåglar och naturvården än för våra medborgare? Sturup, som nästan varit en vit fläck på vår karta, har helt plötsligt blivit ett oumbärligt naturvårdsområde och upptäckts som något alldeles omöjligt att använda för ett flygfält. Jag måste säga att jag är mycket överraskad av detta. Jag kan tillägga att regionen står bakom det krav jag talat för. Att det sedan finns naturvårdsintressen är jag på det klara med, men vi kan beträffan de denna plats, som vi noga har undersökt och som vi själva varit ute och sett på och som också statsrådet nyligen har varit ute och sett på, säga att här kan förläggas ett flygfält. De hinder som nu reses är enligt min mening inte oöverstigliga. Det är med hänsyn till intresset att få bort bullret från flygplatsen vid Bulltofta nödvändigt att så snart som möjligt klara upp denna frå